Herr talman! Jag ber att få tacka biträdande socialministern för svaret, 2 april 1987 men jag ställde frågan till statsministern, därför att det från regeringspartiets sida har gått ut en rad olika uttalanden om ålderdomshemmens vara eller inte vara. Det gäller också i socialutskottet. Nu konstaterar jag att statsministern inte är beredd att för kammaren klarlägga det socialdemokratiska partiets och regeringens uppfattning i denna viktiga fråga utan överlämnar svaret till biträdande socialministern, som egentligen har varit med om att bidra till oklarheten i frågan. Det svar som statsrådet ger har jag själv varit med om att utarbeta i socialutskottet, så jag hade inte behövt ställa en fråga till statsministern för att få det svar jag har fått. Orsaken till att jag ställde frågan till statsministern är följande. Statsministern har gått ut och sagt att ålderdomshemmen skall vara kvar. Samtidigt säger han i ett uttalande att pensionärerna skall betala bättre för sig. Biträdande socialministern, som nu svarar på min fråga, har sagt så här, bl.a. iett tal den 17 november: Samtidigt kommer avinstitutionaliseringen av långvården, ålderdomshemmen osv. att innebära ett ökat tryck på hemsjukvården. Sedan säger biträdande socialministern: Institutioner kommer vi att behöva i framtiden framför allt när det gäller akutsjukvård, specialistvård och liknande. Där nämner han inte ålderdomshemmen. Statssekreteraren i socialdepartementet har gjort liknade uttalanden, där han förutsätter att ålderdomshemmen på sikt skall försvinna. Ett alternativ som har utarbetats inom socialdepartementet innebär att det inte skall finnas några ålderdomshem år 2000. Också i rapporter som gått ut till partidistrikten redovisas att ålderdomshemmen är en övergångslösning. Vad gäller för socialdemokratin i denna viktiga fråga?
Herr talman! Vare sig Göte Jonsson vill det eller inte är det jag som inom regeringen är ansvarig för den kommunala äldreomsorgen. Det svar jag har avgivit bygger både på ett gemensamt ställningstagande inom regeringen och på det uttalande som vårt verkställande utskott gjorde i fredags för att klargöra vårt ställningstagande i denna viktiga fråga. Att det föreligger olika uttalanden om ålderdomshemmen beror framför allt på att terminologin på det här området är förvirrande. Med litet energi skulle vi säkert kunna beslå också moderata företrädare med ett och annat mindre lyckat uttalande som gjorts beträffande äldreomsorgen. Men det viktiga är inte att konstatera huruvida en boendeform skall kallas ålderdomshem eller någonting annat, utan det viktiga är att slå fast vilka boendeformer som skall finnas för äldre människor. Det svar jag nu har avgivit innebär att det skall finnas en mellanform som uppfyller högt ställda krav både på omsorg och på boendestandard. Är Göte Jonsson nöjd med det beskedet från regeringen, eller behöver vi förtydliga oss ytterligare i något avseende? I så fall skall jag gärna försöka göra det.
Herr talman! Det är inte terminologin när det gäller ålderdomshemmen som är förvirrande. Det är det socialdemokratiska budskapet i den här frågan som är förvirrande. Det är därför jag ställer frågan till regeringschefen. Även om det är Bengt Lindqvist som har ansvaret för sådana här ärenden i departementet, är det ändå regeringschefen och ordföranden i det socialdemokratiska partiet som har det övergripande ansvaret för de åsikter ni förmedlar. Jag har ställt frågan därför att ni har gått ut med olika budskap. Som underton i budskapen ligger en klar kritik mot ålderdomshemmen som boendeoch vårdform. I socialutskottet, som biträdande socialministern nu hänvisar till, har den socialistiska majoriteten inte varit beredd att ta ställning för att ålderdomshemmen skall få statsbidrag. Man skjuter den frågan på framtiden och säger: En kommande utredning av de äldres boende får avgöra vilken ställning vi skall ta i framtiden. Frågan till statsministern kvarstår: Vad vill regeringspartiet?
Herr talman! Nu far väl ändå Göte Jonsson med osanning. Den mellanform som socialutskottet i fullständig enighet har uttalat sig för kommer att få statsbidrag. Den kommer att utgöra den moderna form av ålderdomshem som jag har redovisat i svaret. Statliga medel kommer att utgå i två avseenden: dels kommer man att underlätta ombyggnaden av ålderdomshem till denna moderna standard genom mycket förmånliga statliga lån, dels kommer personalen inom denna typ av ålderdomshem att få det statsbidrag som Göte Jonsson efterlyser.
Herr talman! Jag ber att ännu en gång få understryka att jag vet vad som står i dokumentet från socialutskottet. Jag vet också vad som står i det betänkande som behandlats efter det att socialutskottet yttrade sig till bostadsutskottet. I det dokumentet gäller det statsbidraget till hemhjälpen och till personalen i äldreomsorgen, och i det sammanhanget är inte den socialistiska majoriteten beredd att ställa upp för att ålderdomshemmen skall behandlas lika, utan man skjuter frågan på framtiden. Det innebär att ålderdomshem kommer att läggas ner också i fortsättningen. 2 000 platser per år har lagts ner. Från socialdepartementet har man i vissa sammanhang sagt att detta är en alldeles saktfärdig avveckling. Man vill avveckla mycket snabbare. Min fråga blir därför: Skall statsrådet, med anledning av vad statsrådet nu har sagt, uppmana den socialistiska majoriteten i kammaren att rösta för den borgerliga reservationen när det gäller statsbidragen till ålderdomshemmen?
Herr talman! Det förefaller meningslöst att åter upprepa fakta om hur statsbidrag kommer att utgå till den typ av ålderdomshem som vi tillsammans har varit med om att föreslå. Får jag påminna om att bara 10 76 av ålderdomshemmen håller den boendestandard som socialutskottet i full enighet beskriver. Med det beslut som nu har fattats i socialutskottet vill vi — Prot. 1986/87:100 vara med och stimulera framväxten av en kraftfull modernisering av 2 april 1987 ålderdomshemmen. De ålderdomshem som moderniseras kommer att få det statsbidrag som Göte Jonsson och hans partikamrater vill ge också till de ålderdomshem som inte uppfyller kraven på en sådan boendestandard. Det är däri skillnaden ligger. Sedan vill jag också påpeka, herr talman, att den verkliga bristen inom äldreomsorgen ligger i resurserna för hemtjänsten. Om vi gemensamt kunde skaffa de resurser vi behöver för att bygga ut hemtjänsten, skulle i framtiden färre av våra äldre behöva flytta till institution. Det är huvuduppgiften.
Herr talman! Jag är medveten om att det krävs ytterligare resurser till hemtjänsten. Därför skall vi inte lägga ner en mängd ålderdomshem, för därigenom ökar kraven på hemtjänsten ytterligare, och de andra som behöver hemtjänstresurser får sämre hjälp. På den punkten delar jag statsrådets uppfattning. I rapporten ”En effektiv rättvisa” står det så här: ”Endast en lokal institutionsnivå/vårdhemsnivå skall finnas i framtiden. Ett stopp läggs på all utbyggnad av långvårdskliniker och övriga liknande institutioner .” Det är med anledning av dessa dubbla budskap som jag har ställt frågan till statsministern. Vi har två former av statsbidrag, dels statsbidrag inom bostadsfinansieringens ram, där vi lyckats få fram ett enigt uttalande i socialutskottet efter två bordläggningar, dels statsbidrag till personalkostnaderna. När det gäller denna viktiga del vill den socialistiska majoriteten inte ställa upp. Det är därför jag har frågat: Vad gäller?
Herr talman! Jag har i dag läst på vad som står i moderaternas ekonomiska motion: Den kommunala sektorn skall inte expandera. Ett skattestopp skall införas inom den kommunala sektorn. De specialdestinerade statsbidragen skall tas bort. Samtidigt talar Göte Jonsson om valfrihet inom äldreomsorgen. Göte Jonsson är lika väl medveten som jag om att vi har att vänta en explosion av behovet av vård och service i framtiden. Inte ens med bästa vilja i världen får jag det att gå ihop, att moderaterna, som vill minska statsbidragen till kommunerna med 3,1 miljarder utöver regeringens förslag, skall kunna klara en äldreomsorg värd namnet. Jag är rädd att jag måste tolka den ensidiga satsningen på ålderdomshemmen som ett sätt att hålla standarden nere och hålla kraven nere på en utbyggnad och en standardförbättring av äldreomsorgen.
Herr talman! När ett statsråd blir trängd hoppar han in på ett sidospår. Jag är beredd att ta en ekonomisk debatt med biträdande socialministern när som helst. Nu gäller det frågan var socialdemokratin står beträffande ålderdoms 37 hemmen. Från moderat sida har vi slagit fast: De som vill bo hemma skall få göra det. De som vill bo i servicehus skall få göra det. De som vill bo i ålderdomshem skall få göra det. Det behövs ingen lång utvärdering, som den socialdemokratiska majoriteten i socialutskottet kräver, innan riksdagen slår fast hur vi skall ha det i denna självklara fråga. Det är det som är det viktiga i detta sammanhang. Socialdemokratin kan inte ge ett klart besked, utan man hänvisar enbart till ett ställningstagande i socialutskottet och vägrar att ge besked då det gäller de andra viktiga komponenterna i denna frågeställning.
Herr talman! Får jag avslutningsvis än en gång hänvisa till vad ett ålderdomshem är för oss socialdemokrater och säga därutöver att Göte Jonsson och jag kan bli överens om att de många former som han nu räknade upp som mål för utvecklingen inom äldreomsorgen är de riktiga. Det är detta vi skall satsa på — med ett tillägg: vi vill också ha en standardförbättring av ålderdomshemmen. Sedan skulle vi kunna vara överens. Däremot är vi inte beredda att lägga om statsbidraget till hemhjälpen på ett sådant sätt att det faktiskt blir ett dråpslag mot själva hemtjänsten för att ge statsbidrag till de ålderdomshem som inte uppfyller de krav som socialutskottet alldeles nyligen har formulerat. Vi tycker att det är ologiskt och att det är felaktiga signaler i ett för hemtjänsten mycket trängt läge.
Herr talman! Om det är någon som har krävt att de dåliga ålderdomshemmen skall byggas om så är det moderata samlingspartiet. Det är därför vi har motionerat om att man skall få samma låneregler för ombyggnad av ålderdomshem som för servicehus, och det är utifrån denna och andra borgerliga motioner som socialutskottet nu har enats på denna viktiga punkt. Biträdande socialministern skall inte skapa ett motsatsförhållande mellan ålderdomshem och social hemtjänst, som biträdande socialministern gjorde nu. I uttalandet den 17 november säger socialministern så här: Samtidigt kommer avinstitutionaliseringen av långvård, ålderdomshem m.m. att medföra ett ökat tryck på hemtjänsten. Ja, det är just vad det kommer att bli, och därför är det så viktigt att vi inte skyndar på med denna avinstitutionalisering snabbare än vad de enskilda människorna vill. Då blir det ju dåligt både i hemtjänsten och i den form av boende med helinackordering som kallas ålderdomshem.

Öm b Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ED RENPIEDT SELENE orna tänker vidta för att komma till rätta med orättvisorna vad beträffar barnomsorgstaxorna. Låt mig inledningsvis konstatera att det är kommunerna som beslutar om avgifterna i den kommunala barnomsorgen. Jag delar emellertid uppfattningen att det är olyckligt om barnomsorgstaxorna konstrueras så att vissa grupper utestängs från möjligheten att låta barnen delta i en viktig pedagogisk verksamhet. Regeringen har nyligen givit socialstyrelsen i uppdrag att belysa orsakerna till den sociala snedrekryteringen till kommunal barnomsorg. När detta uppdrag redovisats bör det finnas ett bättre underlag för att bedöma eventuella åtgärder för att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Bengt Lindqvist för svaret. Barnfamiljerna har drabbats hårdare än andra av den reallöneförsämring som skett efter 1979, och många barnfamiljer anser sig i dag inte ha råd att ställa krav på en barnomsorgsplats. Skillnaden mellan kommunerna när det gäller avgiftens storlek för barnomsorg är djupt orättvis. Vi har i dag en differens på 21 700 kr. mellan högsta och lägsta avgift. Dessutom har flertalet kommuner fattat politiska beslut om att endast barn till heltidsarbetande föräldrar kan komma i fråga för en daghemsplats, och då också till heltidsavgift. Detta drabbar framför allt LO-arbetarnas barn, eftersom de flesta deltidsarbetande återfinns just bland LO-grupperna. Det drabbar också alla unga föräldrar som ännu inte har fått ett fast arbete utan går på tillfälliga vikariat. Med tanke på dessa fakta är det inte ett dugg konstigt att LO-gruppernas barn inte återfinns inom kommunal barnomsorg, och ännu mindre på daghem. Statsrådets svar är att regeringen har uppmärksammat snedrekryteringen, och det är bra. Men barnomsorgstaxorna då? Jag vill fråga statsrådet: Är regeringen beredd att vidta åtgärder för att få enhetliga och rättvisa barnomsorgstaxor över hela landet?
Fru talman! Låt mig ännu en gång påminna om att det är kommunerna som sätter taxorna, både inom barnomsorgen och i andra delar av socialtjänstens verksamhet. I praktiken är det således inom kommunerna som dessa frågor måste lösas. Jag har sagt att jag delar bekymren när det gäller taxepolitiken i en del kommuner. Men det gäller faktiskt inte bara barnomsorgen utan också 39 exempelvis hemtjänsten och färdtjänsten. Personligen menar jag att skillnaderna håller på att bli orimligt stora. Om taxorna blir så höga att de får en menlig inverkan på människors möjligheter att utnyttja servicen, har det naturligtvis gått för långt. När det gäller att uppmärksamma skillnaderna, att skapa debatt och väcka opinion kring den politik som förs och att föra ut dessa frågor i vårt eget parti är jag och regeringen i övrigt beredda att medverka.
Fru talman! Det låter bra. Men alla kommuner fastställer sina taxor utifrån ett demokratiskt synsätt. I en del barnomsorgsplaner kan man läsa att taxan skall vara progressiv. I andra står det att taxan skall vara billig för vissa. I andra åter kan man läsa att taxan skall ha rejäla marginaleffekter — eller tvärtom. I en del kommuner har man procenttaxa. Det finns också någon kommun som har två taxor. Föräldrarna där tvingas själva räkna ut vad som blir billigast för dem. Vi måste göra något åt detta, för kommunerna klarar inte att själva sätta taxorna. Jag frågar ännu en gång: Är regeringen beredd att, när fakta väl ligger på bordet, utarbeta taxor som är enhetliga för hela landet?

Fru talman! Lars Leijonborg har — mot bakgrund av att socialstyrelsen lämnat underhandsbesked om att statsbidrag inte utgår till dagbarnvårdare som vill bedriva barnomsorg i föreningsregi— frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av socialstyrelsens tolkning av andan i gällande bestämmelser.

Verksamheten får dock inte drivas i vinstsyfte. Dessutom måste daghemmet eller fritidshemmet genom beslut av kommunfullmäktige finnas upptaget i kommunernas barnomsorgsplan. En förening av dagmammor uppfyller inte dessa krav. Vidare lämnas statsbidrag till kommunala familjedaghem. Med kommunala familjedaghem avses kommunalt anställda dagbarnvårdare som i sitt eget hem vårdar andra föräldrars barn. En förening av dagbarnvårdare som bedriver barnomsorg uppfyller inte dessa krav. Mot den bakgrunden och med hänsyn till behovet av klara definitioner av olika verksamhetsformer avser jag inte att vidta några åtgärder med anledning av Lars Leijonborgs fråga.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag emellertid 2 april 1987 finner ganska svårbegripligt. Jag kan inte förstå vad det ur statens synvinkel gör för skillnad om barnomsorg i föreningsregi bedrivs på ett daghem eller i ett antal enskilda hem. Bakgrunden till mitt synsätt är, att det finns ett mycket stort behov av förnyelse av barnomsorgen i Sverige. Jag tycker att detta också borde prägla statsrådets syn på dessa frågor. Vi måste hitta billigare och bättre former för barnomsorgen. Här rör det sig om en grupp dagmammor och föräldrar i en kommun norr om Stockholm som vill bedriva familjedaghemsverksamhet i delvis nya former. De tror att de genom att samarbeta mera med varandra kan skapa plusvärden i barnomsorgen. Kommunen är positiv till detta och skulle gärna ta upp föreningens verksamhet i sin barnomsorgsplan. Men när man från kommunen, mest för formens skull, kontrollerade med socialstyrelsen fick man det synnerligen förvånande beskedet att statsbidrag inte kan påräknas. En av flera orsaker till att det här initiativet kommit upp är det missnöje med ersättningsreglerna som gäller för dagmammor som finns på många håll i Sverige. Dessa dagmammor tror att de kan lösa problemen genom att bedriva verksamheten i egen regi. Detta skulle inte alls ske i något vinstsyfte utan i form av en ideell förening som de menar skulle tillföra verksamheten en ny pedagogisk idé. Kan statsrådet förklara vari skillnaden gentemot annan barnomsorg i föreningsregi egentligen ligger?
Fru talman! Först kanske vi måste göra klart om det gäller en grupp föräldrar eller en grupp dagmammor. Om det gäller en grupp föräldrar som vill ta vård om sina egna och andras barn kan de naturligtvis bilda ett föräldrakooperativ. De kan då driva ett föräldrakooperativt daghem enligt de regler som finns och som även återgavs i mitt svar. Om det däremot gäller dagbarnvårdare är förutsättningen för att statsbidrag skall kunna utgå att de är anställda av kommunen. Bakom detta ligger uppfattningen att vi på förskolan, som vi nu utvecklar i olika former, måste ställa ganska bestämda krav när det gäller både verksamhet, lokaler och utrustning. Daghemmen utgör en del av förskolan. Det gör också deltidsgrupperna och den öppna förskolan. Dagbarnvårdarnas barn skall också ha möjlighet att få del av förskolan, och det sker i allmänhet genom deltidsgrupper eller i den öppna förskolan. Vid den lösning som nu föreligger förutsätts alltså inte att den pedagogiska verksamheten bedrivs av dagmammorna. Tanken är att deras barnomsorg, som naturligtvis i och för sig är utomordentligt värdefull, på den pedagogiska sidan skall kompletteras med den gruppverksamhet som daghem, deltidsgrupper och öppna förskolor kan erbjuda. Detta är skälet till att den lösning som Lars Leijonborg nu skisserade inte faller inom dessa ramar.
Fru talman! De flesta dagmammor har egna barn som de tar vård om samtidigt som de tar vård om andras barn — men de egna barnen ingår självfallet inte i bidragsunderlaget. Kan jag tolka statsrådet så, att om dagmammorna i fråga också har egna barn, skall de kunna bilda en förening och driva barnomsorg i sina hem, eller är det just detta att man går till en särskild byggnad som kallas daghem som är det absoluta kriteriet för att få statsbidrag till barnomsorg i föreningsregi? Vidare: Om de här dagmammorna kan påvisa att de har pedagogiska idéer isin verksamhet som skiljer sig från normal dagbarnvårdarverksamhet, anser statsrådet att de i så fall skall kunna få statsbidrag till barnomsorg i hemmet?
Fru talman! Det är förenat med betydande problem att på detta sätt från två talarstolar diskutera en viss typ av verksamhet, där vi inte —i varje fall inte jag — känner till huruvida flera av inslagen är sådana att de kan godtas som statsbidragsberättigad verksamhet. Jag tycker att vi skall ta upp det här fallet och pröva det utifrån gällande regler. Jag vill emellertid säga att det ligger en viss skärpa i mitt avslutande resonemang, där jag vill understryka kravet på att barnomsorgsverksamheten verkligen kommer att bedrivas i de olika former som vi har velat ha. Jag tror att det är mycket viktigt att försöka upprätthålla principen att hålla vinstsyftet utanför bilden. Det är skälet till att vi i detta fall måste vara litet formella och se till att de regler vi har satt upp verkligen också gäller. Börjar det bli en glidning därvidlag kommer det att utnyttjas i vinstsyfte. Det känner vi oss övertygade om.
Fru talman! Jag uppskattar öppenheten i statsrådets senaste inlägg. Jag tror att det initiativ som har föranlett min fråga är bra och att vi utifrån bådas våra utgångspunkter egentligen borde stödja och uppmuntra just den typen av initiativ. Jag delar i och för sig inte statsrådets dogmatiska syn på vinstmotiv i barnomsorgen, men det står alldeles klart att föräldrarna i det här fallet vill bilda en ideell förening, som utan vinstmotiv skall förnya den viktiga form av barnomsorg som familjedaghemmen utgör. Deras tanke är just att åstadkomma den pedagogiska samordning med andra former av barnomsorg som det talas så mycket om i måldokument och andra sammanhang men som i praktiken oftast saknas. De tror att de skall kunna samverka med föreningsdrivna daghem och uppnå just den önskade samordningen. Jag hoppas alltså på en positiv prövning av detta ärende så småningom.

Fru talman! Kerstin Gellerman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att utsläppen vid bensinstationerna skall minska. Vid bensinstationer avdunstar kolväten i samband med tankning av bilar och vid fyllning av stationernas cisterner. Totalt släpps i Sverige ut omkring 450 000 ton kolväten varje år. Drygt 20 000 ton beräknas komma från hanteringen av bensin vid depåer, tankbilar och bensinstationer, varav knappt hälften från tankning av bilar. Naturvårdsverket arbetar med ett program för att minska kolväteutsläppen i Sverige. Åtgärder vid bensinstationerna ingår i detta arbete. Verket har bl.a. tagit initiativ till överläggningar med berörda branschorganisationer och företag om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att återvinna kolväten inom ett system som täcker ett så stort antal hanteringsled som möjligt. Jag anser det angeläget att åtgärder snabbt vidtas för att minska kolväteutsläppen, då dessa medför risker för både hälsa och miljö. I Stockholm har OK infört ett system för återvinning av bensinångor vid leverans till bensinstationer. Vid Prajs bensinstationer i Göteborg används redan en teknik för återvinning av bensinångor vid tankning av bilar vilken tidigare har införts i delar av USA med gott resultat. Det är mycket positivt att vi nu har fått de första anläggningarna av denna typ i Sverige, och det är viktigt att denna introduktion fortsätter. I mina kontakter med oljebranschen kommer jag givetvis att verka för att system för återvinning av kolväten införs så snart som möjligt i alla hanteringsled.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på frågan, som var ställd av Kerstin Gellerman. Det är glädjande att konstatera att Birgitta Dahl delar oron över utsläppen av bensinångor. Om miljöministern själv tankar sin bil någon gång, hoppas jag att hon delar uppfattningen att man får en mycket obehaglig känsla när man andas in bensinångorna vid tappstället. För konsumenterna handlar det om en kort stund, men de som arbetar på bensinstationerna har detta obehag i sin dagliga arbetsmiljö. Det sker också en daglig påverkan vid intilliggande bostadsområden, lekplatser, arbetsplatser och annat. Det är inte heller små mängder det rör sig om. Jag såg i en tidningsartikel för ett par veckor sedan att det bara i Varberg varje år släpps ut 112 ton bensinångor. Av de 42 bensintapparna som finns ligger 36 närmare än 200 meter från närmaste bostadshus. I en annan artikel kunde man läsa att 184 ton bensinångor släpps ut i Karlstad. Det är bra att naturvårdsverket arbetar med ett program för att minska kolväteutsläppen, och det är viktigt att en central samordning sker i denna fråga. Tekniken finns ju redan, och många bensinstationer måste före den 1 43 juli 1987 utföra vissa ombyggnader för att kunna tillhandahålla blyfri bensin. Det vore både billigast och mest praktiskt att samtidigt installera också återvinningsanläggningarna. Kan miljöministern i dag ge sådana signaler beträffande bensinstationerna att man redan nu kan räkna med att det inom kort kommer ett förslag till återvinningsprogram? Det skulle innebära att man kunde planera en minskning av de farliga utsläppen samtidigt som man arbetar med installationer för att tillhandahålla blyfri bensin.
Fru talman! Vår familj med flera barn hör till den grupp familjer som framlever sitt liv utan bil. Men vi bor i ett bostadsområde, där det finns ett stort antal bensinstationer, så jag har i hög grad personlig erfarenhet av vilka miljöproblem det innebär för de kringboende. Jag anser att det är mycket viktigt att åtgärder kommer till stånd. Det har tidigare funnits både tekniska och ekonomiska svårigheter när det gäller att införa ett sådant här system i Sverige, men dess bättre är de nu övervunna. Tekniskt har man nu lyckats modifiera systemen så att de kan fungera i vårt klimat. Ekonomiskt har förutsättningarna för installation av återvinningssystem förbättrats avsevärt sedan regeringsrätten i somras slog fast att den återvunna bensinen inte skall drabbas av dubbel beskattning. De problem som hittills har funnits är alltså övervunna. Det är riktigt att oljebolagen själva, inte minst av arbetsmiljöskäl och av hänsyn till bensinstationernas kunder och kringboende, har mycket goda skäl att snarast installera återvinningssystem för bensinångor i de olika hanteringsleden. Det behövs ingen lagstiftning för detta. Som jag sade redan i mitt inledningsanförande kommer jag att på allt sätt verka för — vilket också naturvårdsverket gör — att detta system blir allmänt förekommande i alla hanteringsled i Sverige.
Fru talman! Det är just detta mål vi vill nå, eftersom tekniken redan finns. Det handlar inte enbart om bensinstationerna utan det gäller återvinning i tre led — när tankbilen fyller på i depån, när tankbilen sedan fyller på bensinstationens tankar och när vi själva tankar våra bilar. Man skall också komma ihåg att det har visat sig att ångorna från den oblyade bensinen inte alls är ofarliga. Samma problem gäller alltså även den blyfria bensinen. Därför är det utomordentligt viktigt att åtgärder snabbt vidtas.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att få det finska bolaget Outokumpu Oy att minska sina utsläpp av miljöfarliga ämnen från anläggningarna i Torneå i Finland. Jag vill först framhålla att regeringen är väl medveten om de problem för miljön även på den svenska sidan om gränsen — främst i Haparandaregionen—- som utsläppen av bl.a. krom och andra tungmetaller från bolagets anläggningar i Torneå ger upphov till. Bolagets utsläpp till vatten sker i det område längs gränsen som omfattas av gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Enligt denna ankommer det på den finsk-svenska gränsälvskommissionen att från miljöskyddssynpunkt pröva tillåtligheten av utsläppen till vatten och föreskriva de villkor som kan behövas. Så har också skett i ett flertal beslut rörande anläggningarna i Torneå. I samband med den planerade utbyggnaden av anläggningarna har gränsälvskommissionen bestämt att bolaget senast den 31 augusti 1987 skall inkomma med en ny ansökan rörande samtliga till havet utgående avloppsvattenutsläpp från produktionen vid Torneåverken. Vattenföroreningsfrågan prövas därför för närvarande. Utsläppen till luft är det från miljöskyddssynpunkt dominerande problemet vid Torneåverken. Luftutsläppen — som bl.a. innehåller stora mängder stoft och krom — prövas för närvarande av finska myndigheter enligt den finska luftvårdslagen. Beslut väntas under 1988. Outokumpu har i denna prövning enligt uppgift åtagit sig att installera reningsutrustning för stoftoch kromutsläppen. Naturvårdsverket, som enligt den nordiska miljöskyddskonventionen har talerätt inför de finska myndigheterna, har i ärendet yrkat att bolaget vidtar åtgärder utöver vad bolaget åtagit sig så att utsläppen av stoft samt krom och andra tungmetaller nedbringas radikalt. Naturvårdsverket bedömer åtgärderna som tekniskt okomplicerade och ekonomiskt rimliga att utföra. Den finska prövningsmyndighetens beslut kan naturvårdsverket överklaga till den finska högsta förvaltningsdomstolen. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att utsläppen till luft och vatten från Outokumpus anläggningar i Torneå för närvarande prövas av finsk resp. finsk-svensk myndighet. Naturvårdsverket bevakar och företräder det svenska allmänna miljöskyddsintresset i dessa prövningar. Regeringen följer uppmärksamt frågorna om Outokumpus föroreningsutsläpp.

Fru talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret, men jag vill med en gång säga att jag är besviken över det. Vi har under årens lopp sett mycket litet konkreta resultat av miljöministerns arbete — det har närmast stannat vid vackra ord. Dagens svar är ett klart bevis för det påståendet. Miljöministern och regeringen följer frågan — längre än så sträcker hon sig inte, trots att jag har frågat vilka åtgärder miljöministern avser att vidta för att förmå företaget att minska sina utsläpp. 45 Det här är en allvarlig fråga för det område som berörs. Utsläppen av miljöfarliga ämnen från Outokumpus anläggning i Torneå riskerar att skapa problem för befolkningen i området. De dominerande utsläppen består av stoft som är metallhaltigt och innehåller framför allt krom men även zink, molybden, nickel och bly. Som man kan läsa i naturvårdsverkets yttrande har det gjorts beräkningar av att utsläppen uppgår till 250 ton per år. Det är tre gånger så mycket som totalt släpps ut i hela vårt land. Därför nöjer jag mig inte med detta besked. Jag vill fråga miljöoch energiministern: Har inte regeringen någon högre ambition i en så allvarlig fråga än att följa utvecklingen? Vilka direktiv har regeringen givit exempelvis naturvårdverket? Har regeringen haft kontakt med motsvarande organ på detta område i Finland? Detta är ju ett vitalt finsk-svenskt intresse. Luftföroreningarna stannar inte vid gränsen. De gör inte halt vid riksgränsen. De sprids över betydligt större områden. Därför tycker jag att miljöoch energiministerns svar är otillräckligt.
Fru talman! När jag utformade svaret utgick jag från att Per-Ola Eriksson känner till vilka konventioner och lagar som reglerar regeringens och svenska myndigheters handlingar. Av Per-Ola Erikssons inlägg förstår jag att han inte tagit reda på det. Den nordiska miljöskyddskonventionen är så utformad att regeringarna till myndigheterna har överlämnat rätten att driva sådana här frågor när det gäller luftföroreningar. Regeringen kan alltså inte formellt ta upp frågan med den finska regeringen utan att bryta mot miljöskyddskonventionen. De nordiska regeringarna har gemensamt kommit överens om att man skall förfara på det sättet. Däremot så driver regeringen, och jag själv och mina medarbetare, tillsammans med naturvårdsverket, och med naturvårdsverket som instrument, mycket aktivt denna fråga. De utsläpp som förekommer är utomordentligt allvarliga. Självfallet utnyttjar jag också möjligheten att informellt ta upp saken med mina nordiska kolleger — i det här fallet mina finska kolleger — när vi träffas regelbundet. Fru talman! Konventionen som reglerar det sätt på vilket sådana här frågor skall tas upp föreskriver att naturvårdsverket skall driva frågan för regeringens räkning. Det förutsatte jag faktiskt att Per-Ola Eriksson visste.
Fru talman! Jag kan lugna miljöoch energiministern med att jag kan de aktuella konventionerna och vet vilka regler som gäller. Jag har ställt frågan till statsrådet därför att jag tycker att det går för långsamt. Naturvårdsverket yttrade sig till den finska regeringen någon gång i somras. Det då överlämnade materialet har alltså ännu inte kommit till behandling. Utsläppen fortsätter. Därför finns det skäl att statsrådet utnyttjar sina informella möjligheter, som hon nämnde, att föra överläggningar med sina finska kolleger för att komma till rätta med problemet. Det finns ingen anledning att förlora tid genom att hänvisa till formalia och de vanliga rutinerna. Detta är en angelägenhet av vitalt intresse för det finsk-svenska gränssamarbetet.

släppt Torneå'av mil: Fru talman! Nej, jag riktar kritiken mot den svenska miljöoch energimijöfärliga ämnen nistern, som bara säger att hon följer frågan. Frågan har behandlats av kommunerna i östra Norrbotten. Man har från miljövårdshåll i de aktuella kommunerna varit oerhört bekymrad över frågans utveckling och över att det tar lång tid. Vi kommer inte att få något besked förrän 1988. Då kommer man möjligen att fatta beslut i det finska företaget. Det finns ju teknik som gör det möjligt att effektivisera och skynda på. Det är oerhört viktigt att vi från svensk sida klargör för de finska myndigheterna att eftersom anläggningen ligger så nära den svenska sidan är det av vitalt intresse att man också använder en teknik som minskar utsläppen. Tekniken finns. Det gäller att klargöra det för det
Fru talman! Detta har klargjorts av såväl naturvårdsverket som mig själv i olika sammanhang, och det är naturvårdsverket som skall uppträda som Sveriges advokat i de här frågorna. Vi har inte olika uppfattning i sak. Vi tycker från svensk sida att det är upprörande, och vi försummar inget tillfälle att framhålla det, att man inte kan ordna upp den här frågan, för utsläppen är ytterst allvarliga. Det är varken dyrt eller särskilt komplicerat ur teknisk synpunkt att vidta erforderliga åtgärder. Men Per-Ola Eriksson förordar väl inte att vi skall gå ifrån de regler som finns i miljöskyddskonventionen. Det är irriterande i den här situationen att processen är så långsam — det tycker jag med och det tycker naturvårdsverket med — eftersom utsläppen är så allvarliga. Men trots allt tror jag att vi är överens om att man skall hålla sig till träffade överenskommelser, även när man märker att de i en viss situation kan utnyttjas för att förhala ärendet.
Fru talman! Jag begrep inte det sista som miljöoch energiministern sade, att man skall hålla sig till konventionen när man ser att den används för att förhala ärenden. Jag tycker att det är då man verkligen skall försöka ta sådana kontakter att man påskyndar ärendebehandlingen och förmår de finska myndigheterna och det aktuella finska företaget att använda den teknik som är känd, som inte är särskilt kostsam och som är effektiv för att minska utsläppen och föroreningarna. Då jag tagit upp den här frågan har jag gjort det mot bakgrund av att föroreningarna är så allvarliga för naturen, för människornas hälsa och för miljön i området. Frågan har många år på nacken, och det har inte hänt särskilt mycket. Därför krävs det litet okonventionella grepp. Jag tycker faktiskt att det ansvariga statsrådet i Sverige bör visa litet mer engagemang, så att vi kan gå från ord till konkret handling på miljöområdet. Det här är ett 47 sådant exempel.
Fru talman! Jo, men vi måste trots allt — och det är en väldigt viktig princip — respektera ett annat lands integritet, även när man där gör saker som vi ogillar. Jag tycker att man borde ha gripit in mycket tidigare och sett till att få slut på utsläppen, för det skall helt enkelt inte vara som det är i dag. Det vet man på finsk sida att vi tycker, men vi kan inte fatta beslut eller lagstifta i Finland. Det gör Finlands folk och regering själva.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vad syftet är med Sveriges deltagande i den FN-konferens som för närvarande pågår i Genéve för att främja internationellt samarbete i fråga om fredlig användning av kärnkraft. Syftet med vårt deltagande är givetvis att, i detta sammanhang liksom eljest när tillfälle ges, internationellt medverka till att driva på arbetet för att kärnenergins utnyttjande skall ske fredligt, utan spridning av kärnvapen och med högsta möjliga säkerhet. Konferensen arbetar för närvarande i två skilda kommittéer, där den ena tar upp principer som hänger samman med icke-spridningsproblemen, vilka vi ser som grundläggande i vår utrikespolitik, och den andra tekniska och ekonomiska aspekter på kärnteknikens fredliga användning för energiproduktion och andra ändamål. I den första kommittén driver Sverige, på samma sätt som inom t ex. IAEA, hårt frågor som rör garantier och kontroll av att verksamhet inom kärnenergiområdet inte får bidra till en spridning av kärnvapen. Exempel på krav som Sverige därvid ställer är heltäckande IAEA-kontroll av samtliga kärntekniska anläggningar i alla länder samt en fullständig separation mellan militär och civil hantering på det kärntekniska området inom kärnvapenstaterna. I den andra kommittén presenteras från svensk sida en rad rapporter som avser säkerhetsfrågor. Företrädare för säkerhetsmyndigheterna redovisar svensk policy och svenska erfarenheter i fråga om reaktorsäkerhet, strålskydd och organisation av kärnavfallshanteringen. En företrädare för kärnbränslebolaget redogör för uppläggningen av vårt program för omhändertagande av utbränt bränsle och radioaktivt avfall. En företrädare för Asea-Atom redovisar arbetet med att förse svenska reaktorer med anläggningar för filtrerad ventilation.

Fru talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret, och jag vill framställa ett par kompletterande frågor. För det första framgår det inte av svaret om regeringen ser positivt eller negativt på en ökad spridning av s.k. fredlig kärnkraft. För det andra uttrycker miljöoch energiministern kravet att det skall vara en fullständig separering mellan fredlig kärnkraft och kärnvapen. Är det inte litet av strutspolitik att tro att det går att åstadkomma denna absoluta skillnad? Tror hon att det är möjligt att samtidigt sprida kärnkraftsteknologi och förhindra kärnvapenspridning? För det tredje: Om jag har fått riktig information från konferensen har bl.a. en representant från Asea-Atom, som lär vara inbjuden av den svenska delegationen, mycket effektivt redovisat de svenska konstruktionerna PIUS och Secure. Det ges uppgifter om att det finns ett mycket stort intresse speciellt från u-länder för dessa små och medelstora kärnkraftreaktorer. Är det så att regeringen direkt eller indirekt medverkat till marknadsföring av svensk kärnkraft, samtidigt som man här hemma talar om en möjlig snabbare avveckling av kärnkraften? Detta tycker jag i så fall tyder på en mycket allvarlig dubbelmoral. Jag vill gärna ha mycket klara besked från miljöoch energiministern i dessa frågor.
Fru talman! Eftersom det i massmedierna — jag tänker på Dagens Eko och Kanalen — förekommit fullständigt missvisande referat av vad som förevarit där nere, och eftersom missvisande material också sänts till andra massmedier, till Folkkampanjen och en där närvarande centerpartist, vill jag använda tillfället att dementera de falska påståendena om vad som förekommit vid konferensen. Det svenska huvudanförandet redovisade svensk syn på icke-spridningsfrågorna och det svenska beslutet att avveckla kärnkraften för framtiden och vårt krav på säkerhet och absolut garanti mot spridning vid hantering av kärnkraft. Asea-Atoms föredrag har jag framför mig här. företagets representant var ombedd att tala om arbetet med filteranläggningarna och ingenting annat. Jag är mycket upprörd över att dessa falska och felaktiga uppgifter sprids. Jag vill också säga att de som gjorde programmen inte gjorde sig besväret att kontakta någon i regeringen eller ta reda på om de uppgifter som man felaktigt spritt till det svenska folket hade grund eller inte.
Fru talman! Kan jag tolka detta uttalande från miljöoch energiministern så att det på intet sätt har förekommit vare sig i anföranden eller i andra sammanhang en marknadsföring av svensk kärnkraft i samband med konferensen i Gendve? Kan jag samtidigt göra tolkningen att miljöoch energiministern, liksom regeringen, skulle vara beredd att öka vår trovärdighet i fråga om att vi verkligen är emot kärnkraft, genom att biträda förslaget om ett direkt exportförbud för svensk kärnkraft, i varje fall när det gäller nya anläggning ar? Ett uttalande på den punkten skulle ge ökad trovärdighet åt vad energiministern här hävdar. Jag tror att det internationellt sett är oerhört viktigt att Sverige kan behålla sin trovärdighet i denna fråga, eftersom den är av ovärderlig betydelse för en global avveckling av kärnkraften.
Fru talman! Jag har här redovisat — och det går att belägga med de skrivna anförandena — vad de svenska representanterna har framfört på Sveriges vägnar vid konferensen. Jag förstår att de som lämnat uppgifter till Ivar Franzén och till Sveriges Radio har påstått att vi skulle ha medverkat till att överföra kärnteknologi till de s.k. tröskelstaterna. Som Ivar Franzén vet har vi en lagstiftning som förbjuder sådant. Den tillämpas och den har lett till att vi också i ett flertal fall har sagt nej till utförsel av det här slaget. Vi har skärpt lagstiftningen på det här området för att kunna kontrollera även teknologiöverföring. Och jag kan meddela kammaren att vi förbereder en översyn av kärntekniklagen, vari också skall ingå att regeringen får möjlighet att förhindra marknadsföring när det gäller länder till vilka vi inte tillåter teknologiöverföring.
Fru talman! Med den lagstiftning vi har ligger det i regeringens hand att fatta de här besluten. Det absoluta förbud som vi från centerns sida ett antal gånger har motionerat om och reserverat oss för har inte biträtts av socialdemokraterna. Det är detta som i viss mån begränsar trovärdigheten. Jag har också, tror jag, flertalet av de skrivna anförandena med mig här. Jag hävdar inte att vad som står där kan tolkas såsom marknadsföring, och jag har aldrig gjort det. Men det är ändå fråga om en konferens som har till syfte att sprida den s.k. fredliga kärnkraften till bl.a. utvecklingsländerna. Det är alltså ett syftemål med konferensen. Sverige representeras där av den ende tillverkaren av svenska kärnkraftverk. Det är fråga om ett företag som mycket aktivt har visat sig vilja exportera. Då är faran att lönsam export anses gå före allting annat. Vi har inte råd med att på detta sätt missa trovärdigheten — vi har inte råd med en sådan dubbelmoral.
Fru talman! Jag avser att på förekommen anledning ställa två frågor till Ivar Franzén. Den första är: Tycker Ivar Franzén att vi skulle avstå från möjligheten att vid denna konferens framföra vår synpunkt på ickespridningsfrågorna och säkerhetsfrågorna? Den andra är: Är Ivar Franzén beredd att ta avstånd från de klart felaktiga påståenden som har framförts om Sveriges agerande vid denna konferens?
Fru talman! Det må vara en något ovanlig situation att vi byter roller här. Vi har ju från centerns sida med skärpa hävdat att IAEA:s funktion måste ändras. Organisationen skall endast syssla med säkerhetsfrågor och med en planering för avveckling av kärnkraften. I och med detta får vi också en begränsning av de delar där vi anser det lämpligt att Sverige agerar. Vore det så, miljöoch energiministern, att jag på alla punkter hade helt klara besked att Sverige hållit sig inom ramen för säkerhetsfrågorna skulle jag inte stå här i talarstolen nu. Men det är så mycket som tyder på att konferensen utnyttjats — även om det kanske inte skett aktivt med regeringens medverkan — för sådant som jag beskrivit. Det innebär att förtroendet för Sverige skadas, och jag anser att det är synnerligen viktigt att man undviker skada härvidlag, så att vi i stället kan nå det mål som jag tror att vi har gemensamt.

Fru talman! Bengt Rosén har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att ytterligare medel ställs till energiverkets förfogande för att användas för projektering och byggande av små vattenkraftverk. Genom riksdagens beslut med anledning av 1985 års energipolitiska proposition förlängdes investeringsprogrammet för vissa ändamål t.o.m. utgången av år 1986. Inom detta program har stöd bl.a. kunnat ges för projektering och byggande av små vattenkraftverk. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för utnyttjande av de medel som riksdagen har anvisat för detta ändamål har regeringen på förslag av statens energiverk ändrat stödreglerna så, att stöd kommer att kunna beviljas även i de fall vattenlagsprövningen tar sådan tid att anläggningen inte kan beställas förrän efter den 1 april 1987. Tidpunkten har nu flyttats fram till den 31 december 1987. Bl.a. till följd av denna åtgärd skedde en kraftig tillströmning av stödärenden. Medlen som anvisats för detta ändamål hade därför intecknats före utgången av år 1986. Regeringen gav våren 1986 statens energiverk i uppdrag att följa genomförandet av planen för vattenkraftsutbyggnad. Statens energiverk kommer i enlighet med detta uppdrag att i samband med sin anslagsframställan för budgetåret 1988/89 redovisa läget beträffande planen. Jag förutsätter härvid att verket uppmärksammar läget när det gäller utbyggnaden av små vattenkraftverk. Regeringen förbereder nu ett förslag till riksdagen med anledning av händelserna i Tjernobyl. Avsikten är att detta skall kunna föreläggas riksdagen senare i vår. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu ta initiativ till att ytterligare medel för stöd till små vattenkraftverk ställs till energiverkets förfogande.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret. Jag tror att det har varit värdefullt med det stimulansbidrag på högst 15 90 av investeringskostnaden som energiverket har kunnat lämna till små vattenkraftverk när det gäller att inför kärnkraftens avveckling öka övrig energiproduktion. Vi är ju överens om att den stora älvutbyggnadsepoken är över. Vad som återstår när det gäller att öka vattenkraften är en komplettering med små vattenkraftverk där miljöingreppen är acceptabla. I många fall är det — som i det fall jag nämner i min fråga — till befintliga mindre vattenkraftverk, vilkas produktion man kan höja med ombyggnad och modernisering, som bidrag söks. Sannolikt kommer en del ombyggnader till stånd även utan det statliga stimulansbidraget — men långt ifrån alla. På energiverket var den tjänsteman som jag talade med tveksam till om det går att nå målet att fram till mitten av 1990-talet ha höjt produktionen vid de små vattenkraftverken med 0,4 TWh. Räknar regeringen med att börja kärnkraftsavvecklingen redan under 1990-talet, bör det vara än mer angeläget att ta vara på all möjlig utbyggnad av små vattenkraftverk, som också har stor betydelse ur beredskapssynpunkt. Jag hade hoppats på ett mer positivt svar ifrån statsrådet, men vi har kanske möjlighet och anledning att återkomma motionsvägen i samband med regeringens energiproposition.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om det är lämpligt att överdirektören i rikspolisstyrelsen sitter i bevakningsföretaget ABAB:s styrelse och om regeringen avser att vidta någon åtgärd. I ABAB:s styrelse har alltsedan bolaget bildades funnits en ledamot från rikspolisstyrelsen. Denna ordning tillkom efter godkännande av riksdagen och motiverades av den samordning som skulle komma att krävas mellan polisens och bolagets verksamhet i fråga om bl.a. totalförsvarsuppgifter. Dessa överväganden är enligt min mening fortfarande giltiga. Jag kan emellertid upplysa att överdirektören vid rikspolisstyrelsen, som nu är ledamot av ABAB:s styrelse, självfallet inte deltar i styrelsearbetet i frågor som gäller tunnelbanebevakningen i Stockholm.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Som statsrådet säger har det funnits en representant från rikspolisstyrelsen i ABAB:s styrelse i många år. Det hade väl inte uppmärksammats om det inte hade varit för rikspolisstyrelsens mycket anmärkningsvärda agerande just i fråga om tunnelbanebevakningen i Stockholm. Det rör sig om den största enskilda bevakningstjänst som upphandlas i Sverige. Sedan 1980 har ABAB inte någon monopolställning i fråga om denna typ av bevakningstjänster. Trots detta har rikspolisstyrelsen inte följt upphandlingsförordningens regler och tagit in anbud från andra bevakningsföretag. För ett år sedan uppmärksammades att man under sex års tid hade brutit mot gällande lag. — Prot. 1986/87:100 Men då bestämde man sig inte för att börja följa lagen utan i stället lade man 2 april 1987 in en dispensansökan för att bli befriad från att följa lagen. Denna dispensansökan har ännu inte behandlats av regeringen. Detta belyser de egendomliga relationerna mellan rikspolisstyrelsens ledning och bevakningsföretaget ABAB. Jag kan möjligen förstå att det kan finnas behov av insyn i ABAB på grund av de speciella bevakningsuppgifter som ABAB fortfarande har, även om de blir färre fr.o.m. den 1 juli 1988. Men jag anser icke att denna insynsuppgift skall utföras av en person som i en annan egenskap har att bedöma en fråga av stor affärsmässig betydelse för ABAB. Det sista stycket i statsrådets svar är särskilt egendomligt. Det sägs där att överdirektören inte deltar i ABAB:s behandling av denna fråga. Det anmärkningsvärda är ju om han deltar i rikspolisstyrelsens behandling av denna fråga, som är värd 50 milj.kr. för ABAB. Därom säger statsrådet ingenting. Är det verkligen sunt att överdirektören har denna dubbelroll?

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av hot och nedtystningsförsök som skulle ha riktats mot personer som lämnat uppgifter till Svenska fredsoch skiljedomsföreningen angående vapensmuggling. Såvitt jag förstår Ingela Mårtenssons beskrivning skulle det här vara fråga om gärningar som är straffbara enligt brottsbalken och faller under allmänt åtal. Jag förutsätter därför att de rättsvårdande myndigheterna, i första hand vederbörande polismyndighet, enligt den lagstiftning som finns utreder om något brott har begåtts och i så fall av vem eller vilka, liksom att polismyndigheten i vanlig ordning bedömer eventuella behov av personligt skydd. Mot den bakgrunden finns det ingen anledning för mig att vidta någon åtgärd.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. I Svenska fredsoch skiljedomsföreningens rapport ”Hot och nedtystningsförsök” beskrivs hur olika personer hotats i syfte att hindra dem att lämna uppgifter beträffande vapenexport till Iran under åren 1973-1975. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen uppger ”att minst 10-13 personer varit inblandade i hot, mordhot och andra former av påtryckningar mot personer som velat tala om och hjälpa till att undersöka vapenleveranserna från Bofors till Iran 1973-1975”. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen bedömer att det handlär om en 53 mycket välorganiserad och effektiv grupp som till varje pris vill tysta ner vapenaffärerna till Iran i början av 1970-talet. Det är en förskräcklig läsning. Man kan nästan tro att det är en synopsis på en rysare på TV. Man kan och vill inte tro att det skall vara en beskrivning av faktiska händelser i det svenska samhället. Men det är ju mycket som förvånar oss i dessa dagar. Det händer så mycket som vi inte kunde tro skulle hända i Sverige. Jag anser det ytterst angeläget att, i den härva av uppgifter som nu cirkulerar om svensk vapenexport, ingen tystas ner, innan polis och andra myndigheter har kunnat pröva sanningen i påståendena. Polisen har fortlöpande informerats om de mordhot och nedtystningsförsök som beskrivs i rapporten. Även säpo har informerats, och polisanmälningar har gjorts. Men det har inte hänt någonting, utan hoten och trakasserierna fortsätter. Hur ser justitieministern på denna situation? Är det inte viktigt i en demokrati att alla kan få säga sin mening utan att för den skull behöva bli hotade till livet? Jag vet att flera personer än de som nämns i rapporten har blivit hotade. Men de hot som beskrivs i rapporten är av mycket allvarlig karaktär. Enligt min mening kan vi inte tillåta att något sådant sker. Säpo anser inte att det är säpos bord, och justitieministern anser tydligen att det inte heller är hans bord. Men någons bord måste det väl ändå vara?
Fru talman! Allting skall självfallet utredas, och det som i det här sammanhanget skall utredas är eventuella brottsliga handlingar. Det är polisens sak att göra den utredningen, och sådan utredning pågår också.
Fru talman! Faktum är att detta anmäldes för ett år sedan, men det har inte hänt någonting. Trakasserierna pågår hela tiden, och till slut lyckas man väl med att tysta ned de här personerna, så att de inte har möjlighet att framträda med de uppgifter som de har.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för det omfattande svaret, som tyvärr inte gav mig svar på min fråga, eftersom jag frågade vad bostadsministern hade att säga beträffande de negativa effekter som jag anser har uppstått genom beslutet. 55 Det plötsliga stoppet för industribyggen i Stockholms län anser jag motverkar en exportoch investeringsledd expansion av svensk ekonomi, vilket regeringen ju säger sig vilja åstadkomma. Tror kanske regeringen att expansionen uppstår någon annanstans i Sverige, om man stoppar den i Stockholms län? Marknaden väljer den för näringen lämpligaste etableringen, antingen kanske Stockholmsregionen eller också — för företag med verksamhet i andra länder, ofta exportföretag — annan plats i Europa. SAS kontorsbygge i Solna. Hade stoppet hindrat detta, hade man troligen byggt i Köpenhamn. Även för den inrikes näringsverksamheten är beslutet negativt. Jag skall ta några exempel: Projekt som genom beslutet drabbas är kompletterande byggverksamhet på Arlanda, ny terminalbyggnad, SAS flygsimulator och utbyggnaden av Arlanda stadsprojekt. Utan simulator för pilotutbildning hindras den nödvändiga utbyggnaden av pilotutbildningen. Därmed bromsas luftfartens utveckling, och därmed bromsas utvecklingen av näringar i de delar av landet som tack vare och med hjälp av flyget expanderar. Utan ny terminal på Arlanda händer samma sak, dvs. uppbromsning av den civila luftfartens utveckling och därmed av industrins utveckling i landet. Arlanda stad söker företag som kan ge service till och har behov av närhet till storflygplatsen Arlanda. Ett liknande projekt, AR, finns i Uppsala kommun. Vad är det för rim och reson i att regeringen motverkar en kommuns strävanden, dvs. Sigtunas, och i stället starkt gynnar grannkommunen? — I Uppsala jublar man. Jag vill fråga om bostadsministern åtminstone är beredd att ta initiativ till att dispenser kan medges fört.ex. projekt vid Arlanda av den typ som jag har nämnt.

byggnader i Stock Fru talman! Min fråga var betingad av oro över den uppbromsning på holkmsiän industrisidan, framför allt för luftfartens utveckling, som dessa byggstopp leder till. Jag vill påstå att huvudorsaken till bostadsbristen inte är en alltför liten nybyggnadsverksamhet utan en kollapsad bostadsmarknad. Bostadsförmedlingen fungerar inte, andrahandsmarknaden krymper, bruksvärdessystemet är orealistiskt och leder till att antalet svarta och grå lägenhetsaffärer sväller. Tvärstoppet för kontorsoch industribyggande undanröjer inte automatiskt de förhållanden som leder till alltför dyra bostäder, som väl var meningen. Det är de rigida byggnormerna, subventionerna och långsam kommunal planering som leder till det. Jag vill ställa ytterligare en fråga: Är bostadsministern beredd att ta hänsyn till och söka mildra de orättvisa konkurrenseffekterna för kommunerna på ömse sidor om Arlanda, dvs. i två län?

Fru talman! Stockholms län har haft en relativt stor befolkningsökning på 80-talet, men födelseöverskott och invandring är den huvudsakliga förklaringen till ökningen. Det är framför allt invandrarna vi har att tacka för födelseöverskottet, och det måste man väl säga är en naturlig ökning av invånarantalet. Stockholms län har missgynnats på många sätt. Bl. a. har länet tilldelats alltför få platser i gymnasieskolan och den högre utbildningen. Ungdomarna har fått söka sig utbildning på annat håll i landet, och sedan har näringslivet 57” varit tvunget att rekrytera till arbeten i Stockholmsregionen från andra delar av landet. På den grunden har man alltså fått en ökad inflyttning. Fler människor i regionen, herr minister, betyder krav på ytterligare service av olika slag. Servicenäringarna försöker tillgodose behovet och kraven men hindras nu genom det här byggstoppet. Då hindras också ett mer varierat utbud av arbete på arbetsmarknaden, och människornas service blir sämre. Arbetsmarknad och bostadsmarknad för Stockholmsregionen tenderar att växa och att egentligen omfatta hela Mälardalen. Då skulle man behöva underlätta, riva gränser och förbättra kommunikationer mot andra delar av Mälardalen, så att bostadsmarknad och arbetsmarknad blir större.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Att dra ner ombyggnadsverksamheten i Stockholm med två tredjedelar är ett oerhört dramatiskt beslut. Jag känner faktiskt inte till något beslut under de senaste 30 åren som har en sådan kristidsprägel. Bostadsministern har valt en administrativ reglering i stället för att ransonera med ekonomiska styrmedel. Det leder till en fruktansvärd byråkrati och en oerhört stor risk för mygel, nepotism, orättvisa och effektivitetsförluster. Jag har varit mycket restriktiv med att under de senaste fyra åren uttala mig om bostadspolitiken, men nu kan jag faktiskt inte hålla mig längre. Vad Hans Gustafsson har lyckats åstadkomma är inget mindre än en skandal. Den fråga som jag har ställt är ett utslag av den förvirring som rambegränsningarna fört med sig. Inte ens det stora fastighetskontoret i Stockholm har fattat de nya reglerna. Det är nämligen därifrån som jag har fått underlaget för min fråga. Nu har bostadsministern klargjort att de nya restriktionerna gäller även för företag som ansökte om lån i höstas. Jag skulle vilja fråga bostadsministern om han inte överväger att använda en smidigare form för ransonering, nämligen att som ekonomiskt styrmedel helt enkelt minska lånen för de hus som skall byggas om. Det skulle ge en större makt till företagen själva att göra en prioritering av huruvida de vill bygga om sina hus eller inte, och därmed skulle myndigheternas handhavande av dessa frågor minska drastiskt. Den andra fråga jag skulle vilja ställa är: När bedömer bostadsministern att denna skandalartade reglering kommer att hävas?

Fru talman! Det är helt riktigt att vi har ansett att man borde ägna sig åt en mycket varsammare upprustning av det befintliga beståndet. Eftersom man har spätt på ekonomiskt har det blivit en kraftig upprustning, och man går in och river och sliter i husen, och det gör också ombyggnaderna dyrare. Man har alltså ”blåst på”. Nu drar man drastiskt tillbaka, och gör det genom administrativa beslut — myndigheter skall sitta och bedöma det ena projektet efter det andra — i stället för att dra ner på lånen och låta övervägandena ligga hos fastighetsägarna och hyresgästerna själva om huruvida de vill ägna sig åt att bygga om. Detta skulle dessutom stimulera till en varsammare upprustning, vilket fullt ut överensstämmer med hyresgästernas egna önskemål. Det skulle alltså inte leda till högre hyror, kanske tvärtom till lägre. Jag noterar att det vanliga socialistiska tänkandet, att myndigheterna skall fatta besluten, är viktigare än en smidigare form av ekonomisk reglering.

Fru talman! Vad bostadsministern nu säger har inte någon förankring hos hyresgästerna, för vad man får höra är ju att det rivs och slits alltför mycket inne i lägenheterna, att det är en för kraftig upprustning och att detta leder till högre kostnader. Men regeringen väljer att behålla de omfattande lånen. Därmed underblåser man de omfattande ombyggnaderna inne i lägenheterna, så att följden blir den att man ökar kostnaderna och därmed inte bidrar till en varsam lösning. Man väljer alltså att bromsa upp via administrativa regler. På det sättet blir faktiskt hus som byggs om fortfarande föremål för alltför drastiska ombyggnader.

Fru talman! Jag konstaterar att Hans Gustafsson söker sig långt tillbaka i tiden. Jag vill erinra om att jag inledningsvis påpekade att de administrativa reglerna verkligen har kristidsprägel. Det var många, många år sedan vi fick ägna oss åt sådan politik här i Sverige.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
Fru talman! Jag vill inte alls slå mig för bröstet för att det byggdes väsentligt fler nya bostäder under min tid. Men faktum är ändå att det var när Hans Gustafsson tillträdde som bostadsminister som det blev en drastisk neddragning av nyproduktionen. Jag vill dock inte påstå att det är Hans Gustafssons fel. Däremot noterar jag att han å sin sida vill antyda att det skulle vara mitt fel att bostadsproduktionen hölls nere under min tid.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

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Min fråga var ju på vilket sätt bostadsministern snabbt och effektivt ville markera ett trendbrott i denna fråga. I svaret hänvisas nu till planverkets positiva inställning. Men var står bostadsministern? År efter år har miljontals kronor formligen runnit bort genom Ols och väggar i våra bostäder. Olägenheterna för människorna som drabbas av vattenskador är stora. Värst drabbas de som blir sjuka av mögel och fukt. Deras besvär kan pågå en lång tid innan man upptäcker orsaken och därmed kan åtgärda läckaget. Det beräknas att det inträffar ca 100 000 skador per år, vilket är en ökning med 40 9 på tio år. Försäkringsbolagens utbetalningar för reparationer av vattenskador har mer än fördubblats under den senaste femårsperioden. Det sägs att vattenskadorna beräknas kosta småhusägarna mer än bränder, inbrott och stölder sammantaget. Otaliga klagomål har också förts fram till konsumentverket. Vad skall man göra? Som lekman tycker jag att det bästa skulle vara att införa dessa normer i den nu aktuella planoch bygglagen. Samhällsekonomiskt borde det vara försvarbart. Jag vill därför ta fasta på vad bostadsministern säger om att han kommer att pröva detta på andra vägar. Min fråga är då: Ämnar statsrådet uppmuntra till projekt för vattenskadesäkerhet? I min hemstad Umeå har man ett projekt på gång på detta område och funnit att det finns möjligheter att bygga bättre och skydda mot vattenskador. Det bör inte kosta alltför mycket. Jag vill ställa ytterligare en fråga: Kommer bostadsministern att ställa sig positiv till ett sådant arbete?

Fru talman! Jag vill gärna understryka vad bostadsministern säger om att det är fråga om tragedier för många familjer. Det är därför angeläget att dessa saker åtgärdas. Jag vet att man inför Bo 87 i Umeå har konstaterat att det till relativt ringa extrakostnad går att bygga bostäder som är betydligt säkrare mot vattenskador än dagens. Hur detta skall gå till måste naturligtvis anges i någon form av normer. En norm av det här slaget, som tjänar syftet att skydda människorna mot skador och onödiga utgifter, borde såväl bostadsministern som alla vi andra ställa upp på.

Fru talman! Jag kan bara slutligen konstatera att det föreligger samstämmighet när det gäller behovet av att bygga vattensäkert.
Arvsoch gåvoskattekommittén har ej tillåtits att se över genreationsskiftesproblem för småföretagare. Enligt nu gällande regler är det skattemässigt mycket fördelaktigare att överlåta ett företag genom arv än under livstiden. Avser regeringen att föreslå åtgärder som innebär att samma regler som nu gäller vid arv också skall kunna tillämpas vid generationsskifte under livstiden?
Fru talman! Stig Josefson har frågat mig om regeringen avser att föreslå åtgärder som leder till att samma regler som nu gäller vid arv också skall kunna tillämpas vid generationsskifte under livstiden. Karl Björzén har frågat mig om jag avser att föreslå sådana ändringar i gällande bestämmelser, att lättnadsregeln vid beräkning av gåvoskatt kan tillämpas även när en s.k. vederlagsrevers har lämnats. Jag bevarar frågorna i ett sammanhang. Vid arvsoch gåvobeskattningen gäller särskilda regler för värderingen av företagsförmögenhet. Dessa s.k. lättnadsregler innebär i princip att tillgångarna tas upp till endast 30 96 av substansvärdet. Lättnadsreglerna gäller utan begränsningar vid arvsbeskattningen, medan det har ställts upp vissa förutsättningar för deras tillämpning vid gåvor. Det krävs bl.a. att en gåva lämnats utan förbehåll till förmån för givaren eller annan och att gåvan avsett all givarens rätt till förvärvskällan. Dessa bestämmelser har tillkommit för att hindra skatteundandraganden och utgör således ett väsentligt inslag i regelsystemet. Det ingår i 1980 års företagsskattekommittés uppdrag att se över reglerna för arvsoch gåvobeskattningen av företagsförmögenhet. Den år 1984 tillkallade arvsoch gåvoskattekommittén är dock inte förhindrad att föreslå begränsade tekniska förändringar av de gällande reglerna. För att tillgodose Stig Josefsons önskemål fordras emellertid mer genomgripande åtgärder av sådan art som det ankommer på företagsskattekommittén att överväga. Jag är därför inte beredd att nu avgöra om det bör vidtagas några lagstiftningsåtgärder av det slag som Stig Josefson efterlyser. Det problem som tas upp av Karl Björzén utgör en mer detaljbetonad fråga. Jag har erfarit att arvsoch gåvoskattekommittén i arbetet med sitt slutbetänkande bl.a. kommer att överväga ändringar i denna del. Mitt svar till Karl Björzén blir därför att jag räknar med att kunna ta ställning till vilka ändringar av de aktuella reglerna som kan vara påkallade efter det att arvsoch gåvoskattekommittén senare i år har lämnat sina förslag.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag hade hoppats att finansministern skulle ge klara direktiv till 1984 års arvsoch gåvoskattekommitté att se över de här aktuella bestämmelserna. Det är alldeles riktigt att bestämmelserna har kommit till för att hindra skatteundandragande, men det värsta är att de nära nog omöjliggör en överlåtelse under givarens livstid, och det är där det stora problemet ligger. Jag förordar inte att vi skall skapa bestämmelser som åstadkommer skatteundandragande, men samtidigt bör inte reglerna vara så hårda att de nära nog omöjliggör ett överflyttande under vederbörandes livstid. En av anledningarna till att många familjeföretag säljs till större företag är just de svårigheter som möter vid generationsväxlingar. Också inom jordbruket kommer dessa problem att bli ännu mer framträdande än nu — inte minst på grund av den storleksrationalisering som har skett under åren. Också där kommer det att bli problem att klara generationsväxlingar. Det hade således varit oerhört värdefullt om det hade varit möjligt att underlätta generationsväxlingar genom att låta samma skatteregler gälla vid gåva som vid arv. Jag hoppas att den antydan som finns i svaret om att finansministern inte är helt negativ till vissa ändringar skall kunna medföra att generationsväxlingar i framtiden inte omöjliggörs på samma sätt som i dag. Det är min, och tror jag, även finansministerns önskan att vi skall kunna behålla familjejordbruken. Då gäller det att vi har en lagstiftning som inte alltför mycket försämrar människors möjligheter att behålla dessa. Jag noterar att svaret inte är helt negativt och hoppas att finansministern skall ägna uppmärksamhet åt detta och om möjligt tillmötesgå de krav som här har framställts.

Fru talman! Också jag vill tacka finansministern för svaret på min fråga. Jag uppfattade det som ett relativt positivt svar, även om finansministern inte lovade mer än att han skall ta ställning till de förslag som kan komma från arvsoch gåvoskattekommittén senare i år. Jag hoppas att ärendet skall få en snabb behandling när förslag från arvsoch gåvoskattekommittén har kommit. Det är angeläget att de störningar som nu befaras i fråga om familjeföretagens generationsskiften inte skall bli mera långvariga än nödvändigt. Men även om frågan behandlas relativt fort befaras nu på många håll svåra skattesmällar för företag som redan har genomfört gåvotransaktioner. Jag vill därför fråga finansministern om han kan tänka sig att medverka i någon åtgärd som kan underlätta för dem. Det är risk, säger många, att det kan bli både konkurser och nödvändigt för många att sälja sina företag. En del företag kan också bli tvungna att klara problemen genom att minska antalet anställda. Det är alltså inte bara företagarna som får problem utan även de anställda.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om det är min mening att reseavdragen i framtiden skall ingå i ett höjt schablonavdrag. Marianne Andersson frågade mig i november förra året om jag hade några planer på att avskaffa reseavdragen. Den gången svarade jag att regeringen inte har några planer på att avskaffa reseavdraget. Jag svarade även följande: ”Riksskatteverket har emellertid i sin anslagsframställning för budgetåret 1987/88 pekat på att det schablonavdrag om 3 000 kr. under inkomst av tjänst som införs i samband med 1987 års taxering, då den förenklade självdeklarationen första gången skall användas, snabbt kommer att ätas upp av ökade kostnader för arbetsresor. Riksskatteverket framhåller därvid att om det är svårt att genomföra en generell höjning av schablonavdraget får i stället en radikal förenkling av avdraget för resor till och från arbetet övervägas.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 Som jag ser det måste man även vid en sådan bredare översyn av skattesystemet ta regionalpolitiska hänsyn av det slag som Marianne Andersson nämner i sin fråga. Men det är inte nu möjligt att precisera vilka ändringar som kan bli resultatet av det nämnda arbetet.” Jag vill för Marianne Anderssons kännedom tillägga att också ett schablonavdrag är avsett att täcka faktiska kostnader som ryms inom schablonen. Kostnader därutöver har en skattskyldig också rätt att göra avdrag för men med den skillnaden att den skattskyldige då inte kan använda den förenklade självdeklarationen.

Fru talman! Marianne Andersson talar om ett förslag. Vilket förslag avser 2 april 1987 Marianne Andersson? Det finns inget förslag om att avskaffa reseavdragen. Det finns inget förslag om att ändra deras nuvarande konstruktion. Vilket förslag är det alltså Marianne Andersson talar om?

Fru talman! Jag noterar det som en viss framgång att jag nu efter två frågor och två svarsomgångar i riksdagen äntligen har fått Marianne Andersson att inse att det inte finns något förslag om att avskaffa reseavdragen. Då kanske vi inte behöver träffas och upprepa detta någon mer gång. I den idéskiss som Marianne Andersson hänvisar till finns det inte heller något förslag om att avskaffa reseavdragen. Kan vi då kanske, som det heter ibland, dra ett streck när det gäller den här debatten?

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag vill medverka till att SJ skänker bort stationshuset i Molkom till ortens företagarförening. Enligt de principer som gäller för försäljning av statens fasta egendom kan SJ endast avyttra stationshuset till ett marknadspris. Principerna har 67 beslutats av riksdagen. Att sälja till ett lågt pris eller skänka bort huset kräver därför ett riksdagsbeslut. Regeringen har beslutat att ett femtiotal av SJ:s stationshus ute i landet skall förklaras vara byggnadsminnesmärken. Däremot har det inte gjorts någon framställning till regeringen vad gäller stationshuset i Molkom. Enligt de upplysningar jag inhämtat hos SJ kommer SJ att i förnyad form samråda med kommunen för att diskutera denna fråga. Någon åtgärd från min sida är därför inte aktuell.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Får jag fråga kommunikationsministern om han har några synpunkter på problemet med de överblivna stationshus som finns överallt i landet. Det vore intressant att få veta det, eftersom detta uppenbarligen kan vara ganska knepiga fall för både SJ och berörda kommuner. SJ:s stationshus i Molkom har av riksantikvarieämbetet klassificerats som en SJ-byggnad som borde bevaras. Vid en annan värdering har man kommit fram till att huset dock inte skall förklaras som byggnadsminnesmärke. SJ bestämde sig då raskt för att riva detta stationshus, trots att det är ett utomordentligt användbart hus, som Molkoms företagarförening vill använda för företagsamhet i ett samhälle där sysselsättning behövs. Finns det verkligen inget mellanting — någonting mellan ett stadfästande som byggnadsminnesmärke och ett rivande? Priset kan naturligtvis vara ett problem i sammanhanget, om SJ bestämmer sig för att marknadspriset för ett sådant här stationshus skall vara lika med marknadspriset för andra likvärdiga byggnader i ett samhälle. Vi vet att kommuner i allmänhet är rädda för att dra på sig nya kostnader, och företagarföreningen på orten har kanske inte de pengar som behövs. I det läget kan det dess värre falla bort ytterligare en byggnad i stället för att den tas till vara.
Fru talman! Jag har inga andra synpunkter än vad riksdagen hade när den beslutade att sådana här byggnader skall försäljas till marknadspriser. Finns det ingen användning för ett stationshus, blir marknadspriset givetvis mycket lågt eller kanske inget alls. Men det är någonting som man får diskutera från fall till fall och från ort till ort. Såvitt jag förstår kommer SJ i detta fall att föra ytterligare diskussioner med kommunen. Enligt de regler som riksdagen fattat beslut om finns det ingenting som hindrar att man kommer överens om hur denna fråga skall hanteras och på det lokala planet träffar någon form av uppgörelse. Jag anser att det med de regler som gäller knappast är en angelägenhet för regeringen att fatta beslut i detta fall.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret. Inom SJ är man mycket snar med att besluta om att en stationsbyggnad skall rivas, om den inte är förklarad som byggnadsminnesmärke. Jag vill understryka att detta stationshus i det här samhället utgör en väsentlig del av miljön, och det finns alltså företagare som bokstavligen står i kö för att få använda huset. Jag är också ute efter själva principen, och det är då intressant att statsrådet i alla fall är positiv till att man inte river huset. Det är ett väsentligt steg på vägen. Dessutom vill jag med adress till SJ understryka att jag utgår från att man inte gör någonting förhastat. Om det inte hade skapats en opinion i samhället för ett bevarande, hade SJ kallat på rivningsfirman och stationshuset hade varit utplånat. Det måste tydligen finnas en opinion på varje plats som har ett stationshus som icke förklarats som byggnadsminnesmärke.

Fru talman! Jan Jennehag har frågat mig om regeringen gör något för att banunderhållet på inlandsbanan inte skall eftersättas. SJ måste inom ramen för tillgängliga medel anpassa sina insatser för investeringar och underhåll till trafikunderlaget och till bedömningen av den framtida trafikutvecklingen. När det gäller inlandsbanan bör målsättningen vara att insatserna koncentreras till de delar där trafikunderlaget är tillräckligt för att skapa en rimlig trafikekonomi. För bandelen Brunflo Sveg, som frågeställaren nämner särskilt i sin fråga, tillkommer det faktum att den framtida persontrafiken enligt riksdagens beslut skall omprövas mot slutet av 1980-talet. Mot denna bakgrund är det förståeligt att SJ iakttar viss försiktighet när det gäller insatser i fråga om inlandsbanan. Kvar står emellertid statens ansvar för underhållet av banan och målsättningen att den skall vara framkomlig på hela den sträcka som nu trafikeras.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Kommunikationsministern säger att SJ måste anpassa insatserna inom ramen för tillgängliga medel. Ja, det är just detta det är fråga om. Vilka medel har SJ för att fullgöra sitt uppdrag? Enligt 1983 års trafikpolitiska beslut skall persontrafikens framtid prövas inte bara på den bandel jag har nämnt utan också Gällivare-Arvidsjaur Storuman och Arvidsjaur-Jörn skall prövas i samband med att bansträckningarna sätts i fråga. Man skall också ta hänsyn till turistsatsning på inlandsbanan. Nu förstår kommunikationsministern att SJ vill skära ned banunderhållet för en del bansträckor. Minskat banunderhåll leder till lägre tåghastigheter — det finns ingen väg förbi — och det leder till ett minskat resande. Då minskar länshuvudmännens intresse för banan, och ett minskat resande kommer att aktualisera nedläggningar av persontrafik. Det finns mängder av exempel på att bandelar får försämrad standard och blir allt mindre attraktiva för persontrafiken. Det finns mängder av exempel på att tidtabeller inte stämmer och att busstrafiken går parallellt med banan. Upprätthållandet av inlandsbanans trafik är ett led i försvaret av inlandets framtid och i kampen för att rädda vårt lands kanske råvarurikaste men likväl mest hotade region.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Men jag tycker, herr utrikesminister, att svaret andas att det skulle vara i några enstaka fall som människor råkar ut för presidentens missnöje och fängslas och eventuellt utsätts för tortyr. Amnesty ger ut en bulletin, som heter Fack och förföljelse och som jag tror att utrikesministern har läst. I nr 1 för 1987 redovisas att det faktiskt förhåller sig litet annorlunda. Det sker en systematisk upptrappning av våldet från regimens sida i Kenya. Jag har tagit upp det i min fråga därför att jag ser allvarligt på det, och det vet jag att utrikesministern också gör. Jag har andra uppgifter — jag utgår ifrån att de är riktiga, och jag har tagit upp dem tidigare här i riksdagen. Det är exempelvis vad som hände 1984 i Wajir-provinsen, där enligt uppgift 1 000 människor dödades av regeringstrupper. Jag har inte fått uppgiften dementerad, snarare bekräftad. Sedan kan man diskutera om det gällde t.ex. smugglare, men själva tillvägagångssättet visar regimens karaktär. Vi vet också att regimen under den pågående FN-konferensen 1985 — kvinnokonferensen — avrättade 13 kenyaner som hade fått uppehållstillstånd i Tanzania men som av någon anledning som jag inte kan gå in på här skickats tillbaka. Det finns många andra sådana fall, förvinnanden, polisingripanden, deporteringar, förlust av medborgarskap m.m. Jag hoppas att vi är överens om att oavsett var förtryck och förföljelse av politiskt oliktänkande förekommer måste vi med precis samma kraft protestera och säga vår mening. Jag tror att det är mycket nödvändigt att Sverige använder den kraften, inte minst med tanke på att Kenya är ett biståndsland och får åtskilliga miljoner av oss varje år.

Fru talman! Anne Wibble har frågat om regeringen har planer på att förbjuda prissänkningar med s.k. extrapriser. Det förekommer att marknadsföringen av olika typer av priserbjudanden inte alltid överensstämmer med marknadsföringslagens krav på vederhäftighet. Konsumentverket har utfärdat särskilda riktlinjer för sådan marknadsföring. Enligt dessa riktlinjer får extraprisbegreppet endast användas om det är fråga om tillfälliga nedsättningar av viss storlek. Det ordinarie priset skall samtidigt anges. Jordbruksministern har uppmanat handeln att undersöka om systemet med extrapriser fungerar som det var tänkt. Den uppmaningen är enligt min mening befogad. Regeringen har inga planer på att ingripa mot företeelser, t.ex. tillfälliga prisnedsättningar, som är uttryck för en effektiv priskonkurrens.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Johansson för svaret, även om jag tycker att det var en aning otydligt, nästan lika otydligt som det uttalande av jordbruksministern som föranledde min fråga. Till att börja med säger statsrådet att han tycker att det är bra att man undersöker om systemet med extrapriser fungerar som det var tänkt. Sedan säger han att man inte skall ingripa nu mot prissättningar som är uttryck för ”en effektiv priskonkurrens”. Får jag fråga vad han menar med en ineffektiv priskonkurrens? Är det någonting dåligt som man skall ingripa mot? Jag tycker att alla typer av priskonkurrens är bra. Om man tänker på vilken betydelse den har för de människor som går i butikerna och handlar, är det alldeles uppenbart att extrapriserna spelar en ganska stor roll och har stor positiv betydelse för många, inte minst för barnfamiljer som har ganska svårt att få ekonomin att gå ihop. De brukar veckohandla med ledning av de extrapriser som finns. Jag kanske kan få komplettera frågan med att höra om statsrådet Johansson har några tankar på hur man skall få ned prisstegringstakten. Det är ganska viktigt. Skall man ingripa mot prisnedsättningar som är ett uttryck för något slags ineffektiv priskonkurrens? Jag skulle gärna vilja ha förtydligande på den punkten. Jordbruksministern talade inte om att handeln skulle undersöka systemet med extrapriser, utan han talade om att statsmakterna skulle ingripa. Det skulle därför vara bra om statsrådet Johansson kunde svara tydligt ja eller nej om han tar avstånd det uttalandet eller om han anser att statsmakterna skall ingripa mot systemet med extrapriser.
Fru talman! I varje fall enligt de pressmeddelanden som finns talade jordbruksminister Hellström faktiskt om att det var handeln som själv borde gå igenom systemet med extrapriser. Man borde alltså göra en självsanering i den mån det fanns tecken på att systemet inte fungerade såsom det var tänkt — dvs. att extrapriserna inte användes enligt de riktlinjer som är utfärdade. Får jag sedan säga att med en effektiv priskonkurrens menar jag att man använder extrapriserna så som tanken är: att det är en faktisk prisnedsättning av ett ordinarie prissortiment som finns inom handeln. Detta är också i enlighet med de riktlinjer som utfärdats. Sedan tror jag att Anne Wibble och jag kan vara överens om att det finns inslag i detta med extrapriser som inte direkt har denna innebörd utan som kan vara ett uttryck för andra typer av marknadsföring, där man också använder sig av extraprissättning. Men att gå in på detta tycker jag kanske skulle föra något för långt i denna diskussion.
Fru talman! Jag tackar för detta. Det är alldeles riktigt att det kan finnas andra inslag i prissättningen, något som då är en fråga för konsumentombudsmannen och för marknadsdomstolen, om det går så långt. Det är inte en fråga som jordbruksministern skall lägga sig i. Sannolikt har jordbruksministern uttryckt sig otydligt, om pressmeddelandet skiljer sig från det som refererats i tidningarna. Men det är faktiskt så att allmänheten har att gå efter det som refereras i pressen, och det vore ju en fördel om statsråden kunde uttrycka sig så tydligt att de referat som ges verkligen överensstämmer med det man har velat få sagt. Jag tycker fortfarande att det finns otydligheter när det gäller vad statsrådet Johansson menar med ineffektiv priskonkurrens, och jag är litet nervös för att hans uttalande speglar låt mig säga den rådande socialdemokratiska förkärleken för regleringar över huvud taget. Jag har litet svårt att se var det hela skall sluta, om man inför prisregleringar som hindrar företagen från att höja priserna och sedan är litet tveksam till huruvida man skall tillåta företagen att sänka priserna. Då blir det faktiskt helt och hållet slut på alla prisrörelser här i landet, och det vore till stor skada både för ekonomin och för konkurrensen.

Fru talman! Jag tackar Anita Gradin för svaret. Det är mycket svårt att diskutera vapenexport när man inte får tala om vilka vapen det gäller eller hur många det rör sig om. Det upplevde vi som diskuterade vapenexporten i förra årets dechargedebatt. Det upplever vi i ännu högre grad i dag. Nu är vi många fler som diskuterar frågan både inom riksdagen och utanför. Även om vissa ledamöter har läckt en hel del från konstitutionsutskottets granskning av vapenexporten har inte några hemliga uppgifter röjts. Däremot avslöjade konstitutionsutskottets ordförande — till vår häpnad — i förra årets dechargedebatt att exporten rörde sig om luftvärnskanoner till Indonesien. Nu får jag veta i svaret att Lennart Bodström redan hade nämnt detta tidigare. Det har jag inte observerat, måste jag erkänna. Jag blev dock förvånad när jag fick höra Sten Andersson i utrikesdebatten häromveckan 73 öppet ange hur många Robot 70 som exporterades till Singapore under de borgerliga regeringsåren. Enligt KU:s handlingar är dessa uppgifter hemliga. Jag undrar: När hävs dessa beslut om hemligstämpling? Kan inte vi i oppositionen också få reda på när vi öppet kan diskutera olika uppgifter om vapenexport? I dag talas det mycket om — inte minst från regeringens sida — att lägga alla korten på bordet. Är det då inte dags att regeringen också visar öppenhet gentemot svenska folket, så att vi slipper all spekulation? Vem är det man tar hänsyn till? Sverige driver krav på öppenhet när det gäller internationell vapenhandel. Jag tycker då att vi i Sverige borde föregå med gott exempel och redovisa antal vapen och till vilka länder vi säljer och vilken typ av vapen det gäller. Endast i undantagsfall så borde sådana uppgifter vara sekretessbelagda.

Fru talman! Men vilka sakförhållanden var det då som hade förändrats, eftersom man plötsligt kunde gå ut och tala om vilken typ av vapen det gällde till Indonesien — och nu senast Robot 70 till Singapore? Enligt den information som vi hade i vårt material i konstitutionsutskottet var uppgifterna hemliga, och vi fick inte lov att gå ut med dem. Det är ju mycket svårt för oss att kunna debattera dessa frågor när man inte får tala om — åtminstone från den ena sidan — vad det handlar om.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Gradin för svaret. 2 april 1987 Det här är en principfråga. Låt oss säga att en person blir någon gång i augusti 1985 föremål för misstanke att hon eller han har smugglat vapen. En förundersökning sätts i gång. Tre månader efteråt uttalar sig den här personen och säger: Nu har jag skrivit ett kontrakt om krut, sprängämnen, tändhattar och patronhylsor för närmare 70 miljoner dollar. Affären skall slutföras mars—april 1986. Sedan uttalar sig kanske samma person i februari 1987 och säger: Mitt åtagande är snart över. Om ett par månader bör slutleveranserna gå, och så vitt jag förstår handlar det om sprängämnen till Iran. Vi har en brottsbalk och en lagstiftning som säger att om en person är misstänkt för ett brott och man befarar att hon eller han fortsätter med den brottsliga verksamheten, skall personen häktas för att verksamheten inte kan fortsätta. Varför gör man undantag när det gäller så här allvarliga affärer, allvarliga brott, som ju riktar sig mot hela landet? Detta är en djupt moralisk fråga. Hur kan det vara möjligt att detta kan fortsätta? Om inte polis och åklagare gör någonting, måste det ansvariga statsrådet och regeringen snabbt handla. Det är inte fråga om ministerstyre. Det är att värna om Sveriges anseende internationellt.

Fru talman! Vi vet vad det här handlar om. Hela denna vapenskandal är en oerhört tragisk historia för hela Sverige. Vi vet att det finns personer som är inblandade och som är misstänkta samt att det pågår en förundersökning där det ganska tydligt klarlagts att vissa personer håller på med olaglig verksamhet, alltså med vapenförsäljning. Dessa personer får alltså fortsätta med sin verksamhet, och de t.o.m. uttalar sig i tidningar: Vi har skrivit till kreti och pleti. Visst håller irakierna och iranierna på att slå ihjäl varandra, men Iran behöver både patroner och litet annat för att effektivare kunna slå ihjäl motpartern. Ändå ingriper man inte. En vanlig förbrytare i det här landet — en tjuv eller en som rånat en bank — sätts in på en gång. Det är inte några stora svårigheter där. Varför skall det ta ett och ett halvt år i det här fallet? Det är vad det har tagit hitintills. Dessa personer fortsätter alltså tydligen med den här typen av verksamhet. Detta kan få andra konsekvenser. Hur skall man kunna kräva av andra svenska medborgare att de skall ha respekt för lagen, när man tillåter dessa personer att hålla på med sin verksamhet?

Fru talman! Det är glädjande att man inte alltid har två och en halv timme på sig för att förbereda en replik. Jag vill erinra om att innan uppehållet för frågor gjordes informerade Lennart Andersson om det sätt på vilket lagutskottet hade handlagt förslaget om äktenskapsbalk m.m., den noggranna behandling och den även ur tidssynpunkt långa behandling som vi haft. Jag har ingenting att erinra mot den beskrivningen. Vi har ändå gjort en markering med ett särskilt yttrande till lagutskottets betänkande, men Lennart Andersson har tydligen inte förstått varför vi är missbelåtna. Jag erkänner att vi hade tillgång till lagrådsremissen. Men det betänkande om äktenskapsbalk som vi nu behandlar är daterat den 10 mars i år. Samtidigt fick vi regeringens förslag till följdlagstiftning på en lång rad olika områden, och där utgick motionstiden den 26 mars, alltså 16 dagar efter det att vi var tvungna att justera betänkandet om äktenskapsbalk och ärvdabalk. Från den borgerliga oppositionen menade vi att detta var ett helt orimligt sätt att handlägga ärendet på. Vi ville ha bägge propositionerna att behandla i ett och samma paket, och jag håller fast vid att det var ett rimligt krav från oppositionens sida. Lennart Andersson sade också att man från socialdemokratisk sida hade visat stor lyhördhet gentemot den borgerliga oppositionen i lagutskottet. Jag vill gärna säga till vice ordföranden att jag tror det vore värdefullt om denna lyhördhet i fortsättningen markerades något tydligare, så att även vi i oppositionen märker den.

Fru talman! I min replik med anledning av Lennart Anderssons anförande före frågestunden vill jag först påpeka att han på en punkt sade fel. Bakom reservation 3 om klandertalan står enbart moderaterna — inte centern. Jag vill något ytterligare kommentera reservationerna 1 och 2. Båda gäller makes enskilda egendom. Centerns grundläggande princip är — i familjerätten liksom i övrigt — att ingångna avtal skall respekteras. Jag vill erinra om att det moderna äktenskapet i hög grad är en förening av två ekonomiskt ganska självständiga personer. Dessa två självständiga parter skall enligt vår mening kunna avtala om att viss egendom är deras enskilda och inte skall övergå till den andra maken. På motsvarande sätt skall släktingar och andra kunna lämna gåvor eller upprätta testamenten där villkoren är att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Vi vill att reglerna skall vara sådana att människor vågar gifta sig utan risk för att sådan egendom övergår till den andra maken. Vi stöder kravet på att makes giftorättsgods skall ärvas av den efterlevande maken och inte av barnen, som det har varit hittills. Därigenom är vi med om att stödja förslaget om styrkande av den efterlevandes möjligheter att behålla främst det gemensamma hemmet. Om denna lagstiftning — innebärande att giftorättsgodset skall tillfalla den efterlevande maken — råder det full enighet i lagutskottet. Beträffande enskild egendom förhåller det sig emellertid annorlunda. Den bör enligt vår mening vid skilsmässa inte kunna gå över till den andra maken. Det tar vi uppi reservation 1. Och den bör vid dödsfall liksom hittills ärvas av barnen. Det tar vi upp i reservation 2. Låt mig ta ett exempel. Ett par föräldrar kan förorda om att en fastighet som gått i arv i släkten skall vara enskild egendom. Det är därför de vill att den skall gå till deras barn och vidare till deras barnbarn och inte — som den nya lagen medför — till svärdottern eller svärsonen. De båda senare kanske hinner gifta om sig eller sälja fastigheten, som gått i släkten, och därigenom kommer fastigheten — trots gåvan eller testamentet — inte över till de barnbarn som den äldre generationen hade avsett. Danmark och Norge, som har varit förebilder för stora delar av den nya lagstiftningen, har sådana regler, som vi reservanter begär. Vad gäller skyddet för efterlevande vill jag erinra om att basbeloppsregeln, om rätten för den efterlevande att få egendom till ett värde av minst fyra basbelopp, gäller även enskild egendom. Lennart Andersson framställer det så att efterlevande skulle kunna bli lidande, men grundregeln är ju densamma som tidigare. Någon hållbar motivering för att frångå en hävdvunnen regel, som är att hänsyn skall tas till enskild egendom, finns inte i vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet, och det har inte heller framkommit i Lennart Anderssons anförande. Det kan självfallet inte finnas någon hållbar motivering för att en person inte skall kunna gifta sig och vara säker på att behålla egendomen eller att en fareller morförälder inte skall kunna försäkra sig om att viss egendom stannar i släkten.

Fru talman! När vi tidigare i dag diskuterade förslaget till ny äktenskapsbalk var Lennart Andersson ganska kritisk mot anmärkningarna beträffande handläggningen av ärendet. Som Per-Olof Strindberg redovisade, talade Lennart Andersson om hur lång tid förarbetet inför propositionen hade pågått, nämligen över 18 år. Lennart Andersson tillbakavisade den kritik som jag och Per-Olof Strindberg riktade mot den brist på samordning som präglat uppläggningen av detta arbete. Den socialdemokratiska regeringen och Lennart Andersson måste väl erkänna att det är ett orättfärdigt förhållande att ett förarbete pågår i 18 år. Först görs det en utredning, sedan arbetar regeringskansliet, och så skall lagen träda i kraft om nio månader. Hur skall information kunna nå ut till allmänheten, och hur skall den juridiska expertis som behövs för att hjälpa människor i detta arbete hinna få utbildning? Motionstiden för propositionen om följdlagstiftning gick ut den 26 mars, för en vecka sedan, och ärendet skall avgöras i kammaren, då beslut också skall fattas om ikraftträdande. Behovet av följdändringar av arvsoch gåvobeskattningen måste också diskuteras i samband med denna lag, men lagen kommer att ses över i arvsoch gåvoskattekommittén, och därför skall inte dessa frågor avgöras i samband med att beslut nu fattas om en ny äktenskapsbalk. Det finns alltså fog för kritiken mot bristande samordning. Jag saknar lyhördhet hos de socialdemokratiska representanterna i utskottet gentemot det förslag som vi har framfört.

Fru talman! Lennart Andersson riktade kritik mot reservationerna 1—5. Det är naturligt, eftersom reservanterna där underkänner regeringsförslaget, till vilket Lennart Anderssons parti i utskottet har anslutit sig — även det är helt naturligt, enligt livets regler. Lennart Andersson tog först upp arvsrätten, som berörs i reservation 2. Jag hänvisar till Martin Olssons genmäle och inte minst till innehållet i reservationen — jag har lagt ner mycket arbete på att delta i dess utformning. Reservation 1 om övertaganderätt och rådighetsinskränkning bygger på samma ståndpunkt som kommer till uttryck i reservationen om arvsrätten, nämligen att man inte kan bunta ihop giftorättsgods och enskild egendom och behandla dem lika. Det ligger ju en särskild avsikt bakom att upprätta ett äktenskapsförord. Denna avsikt vill vi respektera. Detta är i korthet innehållet i den reservationen. I reservation 3 är det närmast lagstiftningsproduktens kvalitet som jag har reagerat emot. Några krav på ordning och reda även inom civilrättens område bör man ha rätt att ställa på justitiedepartementet, om det inte skall förlora allt anseende. Det börjar dess värre se illavarslande ut. Man inför verkligen inte en ny metod i testamentslagen utan att beröra den med ett enda ord. Utskottet har försökt att reparera bristen nöjaktigt med anledning av min motion, som därigenom har haft en viss verkan. Utskottet ägnar en hel sida i betänkandet åt att kommentera paragrafen i fråga. Det är faktiskt den som vill införa en nyhet som har bevisbördan — inte den som vill behålla nuvarande ordning. Reservation 5 handlar om bevittning. Vi vill behålla nuvarande ordning, att viktiga handlingar inom familjerättens område skall bevittnas. Vi vill inte ändra den nuvarande ordningen. Motiven är noggrant redovisade i reservationen. Nu, fru talman, är min repliktid ute.

Fru talman! Vi riskerar nu att i debatten huvudsakligen uppehålla oss vid beslutsprocessen för detta stora ärende i lagutskottet. Jag skall bara med ytterligare några få ord beröra den frågan och utveckla min syn på den delen av ärendet. Vi har varit helt överens om den tidsplan som vi har arbetat efter i utskottet. Den kritik som har framförts från de borgerliga partiernas företrädare går ut på att propositionen om följdlagstiftningen inte fanns i färdigt skick på riksdagens bord samtidigt som vi behandlade den stora propositionen om äktenskapsbalken. Från utskottsmajoritetens sida har vi försökt tillgodose önskemålet beträffande följdlagstiftningen på så sätt att vi sett till att vi har haft lagrådsremissen och yttrandet från lagrådet tillgängliga, så att alla ledamöter har fått ta del av lagrådets uppfattning. När vi nu kan få ta del av den färdiga propositionen om följdlagstiftningen tror jag att vi alla måste medge att den till sitt innehåll inte är särskilt sensationell. Det är fråga om följdändringar i ett stort antal lagar men inte ändringar i det sakliga innehållet. Ändringarna består många gånger bara i att ”giftermålsbalken” byts ut mot ”äktenskapsbalken” och liknande. De få stora sakliga förändringar som den propositionen innehåller tror jag inte är kontroversiella. En sak som vi måste ha klart för oss är att även om stora ärenden föregås av en lång utredningstid, remissförfarande, yttrande från lagrådet och allt det där sker i ett visst tempo som är svårt att påverka, så ökar tempot i och med att en proposition har lagts fram. Vi är då inne i en helt annan tidscykel. Det tror jag att vi kommer att få leva med i riksdagen oavsett vilken regering vi har. Annars klarar vi inte av det här arbetet. Jag skall inte säga något mer om de processuella reglerna. När det gäller lyhördheten vill jag bara konstatera att vi från vår sida har kunnat tillgodose — och det är jag glad för — en rad av de önskemål som reservanterna inom familjelagssakkunniga framförde i utredningen. De önskemålen har blivit tillgodosedda i propositionen, och jag bejakar det. Martin Olsson m.fl. har här tagit upp innehållet i reservation 2 om arvsreglerna. Reservanterna har försökt hitta andra metoder än vad man har gjort i propositionen. Reservanterna laborerar med olika basbelopp osv. men har inte lyckats att utforma något klart alternativ. Till sist, fru talman, vill jag säga att testamentsrätten finns kvar i det förslag som propositionen innehåller.
Fru talman! Det är riktigt som Lennart Andersson säger, att testamentsrätten finns kvar, men det är inte det jag har talat om utan hur enskild egendom behandlas. Med hänsyn till den debatt som har varit tycker jag det finns skäl att konstatera att någon egentlig motivering i den frågan inte finns i propositionen. Där talas bara om att det inte finns några skäl att göra skillnad mellan enskild egendom och giftorättsgods när det gäller efterlevandes arvsrätt, för, säger man, då det gäller makar som inte har barn utan då syskon och syskonbarn är arvingar tar man inte hänsyn till detta. Från vår sida ser vi emellertid skillnad på närstående i fråga om den avlidnes barn resp. den avlidnes syskon och syskonbarn. I utskottsbetänkandet har man inte presterat någon förstärkt motivering, utan säger bara: ”I likhet med departementschefen anser utskottet att det inte finns någon anledning att göra skillnad mellan enskild egendom och giftorättsgods i den avlidnes kvarlåtenskap — — -”. Där står åsikt mot åsikt, så att säga. Vi har olika synpunkter. Jag håller med Lennart Andersson om att det är värdefullt att regeringen på flera punkter — i mitt inledningsanförande räknade jag upp fyra — har följt reservanternas i familjelagsakkunniga förslag. Vi reservanter där hade även det krav som reservanterna från centern och moderaterna i lagutskottet har framfört. Att förslaget skulle avsevärt minska förutsättningarna för den efterlevande att få en trygg tillvaro har inte heller påvisats. Vi tycker detta är ett flagrant avsteg från principen att det skall finnas en rätt att besluta om enskild egendom inom äktenskapet genom äktenskapsförord, som skall respekteras. Visserligen går det att efteråt upprätta ett testamente, men det kan finnas problem. Det kanske inte blir av — det är så mycket man inte hinner göra, innan någon av parterna överraskande går bort. Vidare har vi det problemet, som jag tog upp, att exempelvis faroch morföräldrar kan ha testamenterat eller i föreskrift vid gåva angett att egendom skall vara enskild egendom, och då är ju syftet speciellt. Med den konstruktion majoriteten nu väljer, finns det inte någon garanti för att sådan egendom går vidare i släkten, så snart arvtagaren har gift sig. Vad jag har anmärkt här är att det är fel att ha en lagstiftning om äktenskapet som gör att man inte har full ekonomisk frihet som gift i de fall jag angett.